Herr talman!

Under stränga vintrar — som genomsnittligt förekommer vart fjärde eller femte år — omdisponeras isbrytarna till Östersjön och Västkusten, varvid Norrlandshamnarna hittills måst stängas. Innevarande vinter har genom den utökning av isbrytarkapaciteten, som leveransen av statsisbrytaren Njord inneburit, samt genom de assisterade fartygens allmänt höga isklass och stora maskinstyrka trafiken på Norrlandshamnarna i viss utsträckning kunnat upprätthållas. Isbrytarledningen kräver för närvarande att laster till och från de norrländska hamnarna skall vara på minst 2000 ton för att assistans skall kunna påräknas. Tillsammans med förhyrda bogserbåtar har statsisbrytarna Thule och Oden varit verksamma på Västkusten samt Tor och Ymer i norra Östersjön för att främst tillgodose assistansbehovet till Stockholm, Södertälje samt Oxelösund och Norrköping. Assistansbehovet för trafiken till och från Gotland tillgodoses i anslutning till nordoch sydgående konvojer i Gotska sjön. Trafiken på Gotland och andra svenska hamnar har emellertid även fått vidkännas restriktioner och begränsningar. Sedan isförhållandena lättat på Västkusten har statsisbrytarna koncentrerats till Östersjön, där således fyra statsisbrytare varit verksamma den senaste tiden. Tidvis har under de senaste fjorton dagarna stockningar uppträtt i trafiken till och från Stockholmsområdet med åtföljande väntetider och förseningar för sjötrafiken, Detta har berott på hårda sydliga och sydostliga vindar med därav följande istryck mot kusten och isskjutning i Gotska sjön. Detta har också inneburit förseningar för trafiken på Gotland, men assistans har lämnats Gotlandsbåtar i persontrafik, vilket inneburit förlängda väntetider för övrig trafik. Jag vill i detta sammanhang nämna att Rederi AB Gotland beställt ett nytt fartyg med hög isklass för 1everans i början av år 1972. Det intressanta är självfallet, hur man inom ramen för tillgängliga resurser bäst skall kunna tillgodose de olika behoven. Jag vill emellertid framhålla att det inte är ekonomiskt möjligt att bygga upp en beredskap som medger att även de strängaste vintrar kan klaras helt störningsfritt. Erfarenheterna från de senaste svåra vintrarna kommer att sammanställas och värderas inom sjöfartsverket för att tjäna som underlag för verkets överväganden om lämpliga åtgärder för att säkra sjötrafik så långt det är möjligt även under särskilt stränga vintrar. Därvid kommer naturligtvis att övervägas i vad mån ytterligare kapitalkrävande åtgärder i form av eventuell beställning av en ny statsisbrytare kan motiveras. Jag vill emellertid också understryka vikten av att såvitt möjligt sådant tonnage kommer till användning inom handelssjöfarten som är anpassat för gång i is. Avslutningsvis vill jag konstatera att det inom hamnutredningen pågår överväganden rörande vintersjöfarten på Norrland. Resultatet av dessa överväganden bedöms kunna redovisas senare i år.
Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Bakgrunden till den var helt naturligt den stränga och långvariga vinter som vi nu upplever och som givetvis inneburit stora svårigheter för vår sjöfart. Under normala isförhållanden uppges våra statsisbrytare inte behöva sättas in söder om Ålands hav. Den svenska isbrytarverksamheten är då i stort sett koncentrerad till de norrländska farvattnen. Innevarande vinter har emellertid, som framgick av herr statsrådets svar, uppvisat svåra isförhållanden även på Västkusten och i Östersjön, vilket senare bl.a. inverkat menligt på sjöfarten mellan Gotland och fastlandet. Gotlandsbolaget, som under vinterhalvåret normalt upprätthåller färjförbindelser Visby—Nynäshamn, Visby— Södertälje och Klintehamn—Oskarshamn, har sedan början av februari i ökande grad haft känning av isförhållandena. Detta har medfört att trafiken Visby—Södertälje måst helt inställas från den 18 februari. Förbindelsen Klintehamn—Oskarshamn har legat nere en veckas tid men kunnat återupptas den 2 mars, då den omdirigerats till rutten Visby—Oskarshamn. Vidare kan nämnas att resan Nynäshamn—Visby normalt tar cirka 5 timmar, men att färjan vid ett tillfälle i februari fastnade i isen och behövde isbrytarassistans. Det tog 22 timmar innan man kom fram till Visby. Sedan man tagit del av dessa uppgifter och sedan man tagit del av isbrytarkontorets rapporter den senaste månaden har man flera gånger frågat sig om vår isbrytarberedskap verkligen är tillfredsställande. I olika sammanhang har erinrats om vad det nationalekonomiskt betyder för vårt land att kunna hålla i gång vår sjöfart även vintertid i största möjliga utsträckning — detta inte minst med tanke på den norrländska exportindustrin. Jag har med min fråga velat fästa särskild uppmärksamhet på angelägenheten av att även under stränga vintrar säkerställa trafiken mellan Gotland och fastlandet. Gotland har ju, menar jag, en särställning, och det är vår skyldighet att garantera kommunikationer mellan ön och fastlandet året runt. För närvarande har vi fem statsisbrytare — Njord, Tor, Oden, Thule och Ymer. Av dessa är Njord och Tor nya. De är levererade 1969 respektive 1964. Även Oden, som är byggd 1957, anses fullgod. Däremot anses Thule, som är byggd 1953, med sin inte ens hälften så stora maskinstyrka som de nämnda fartygens ha endast ett begränsat värde som havsisbrytare. Ymer är byggd för 38 år sedan, år 1932, och den är omodern, varför den snarast bör ersättas med en ny. I sin femårsplan har sjöfartsverket först för budgetåret 1972/73 medtagit ett belopp på en miljon kronor för projektering av en ny statsisbrytare. För min del är jag med hänsyn till den nuvarande sammansättningen av vår isbrytarflotta förvånad över att detta belopp ej upptagits för ett tidigare budgetår. I detta sammanhang må erinras om att våra båda nyaste isbrytare är byggda i Finland och att det framstår som helt naturligt och helt i det nordiska samarbetets anda att även våra kommande isbrytare byggs i vårt östra broderland. Med hänsyn till erfarenheten av den stränga vintern och till de allvarliga konsekvenser främst för Norrland och Gotland som ett bortfall av en av våra nuvarande isbrytare skulle innebära borde det väl vara säkrast att göra en beställning snarast möjligt. Att dröja med anskaffning av en ny isbrytare till mitten av 1970-talet, som sjöfartsverket räknat med, synes knappast försvarligt. Först i dag har jag erfarit att vi här i kammaren nästa vecka kommer att diskutera isbrytarfrågan i anledning av ett utlåtande från statsutskottet. Jag har tagit del av det utlåtandet i eftermiddag, och jag har funnit att statsutskottet delar uppfattningen att man bör påskynda anskaffandet av ytterligare statsisbrytare. Herr talman! Det säger sig självt att jag anser statsutskottets ställningstagande i detta avseende välmotiverat. Av statsrådet Norlings svar här i dag framgår tyvärr inte om statsrådet är av samma uppfattning. Det är emellertid min förhoppning att statsrådet vid närmare eftertanke kommer fram till att vi snarast bör göra denna förstärkning av vår isbrytarflotta. Jag vill än en gång understryka vad det betyder för våra hamnar och för hela vårt näringsliv. Än en gång ber jag att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Att jag begärde, och även fick, ordet vid detta tillfälle hänför sig till att jag råkar tillhöra statsutskottets fjärde avdelning, som har att handlägga sådana här frågor. Jag har också här i riksdagen under många år agerat i frågor som berör vår sjöfart, särskilt dess vinterförhållanden. Jag framställde min begäran om att få delta i denna debatt av en alldeles speciell orsak, nämligen efter att ha läst statsrådets svar, där han påpekade att erfarenheterna från de senaste svåra vintrarna kommer att sammanställas inom sjöfartsverket för att bilda underlag för överväganden m.m.

Statsrådet måste väl ändå vara underkunnig om den plan som föreligger inom sjöfartsverket. Den utgår jag ifrån att statsrådet känner väl till — den står ju i statsverkspropositionen. Här finns alltså en planering från verkets sida, och jag vågar utgå ifrån att sjöfartsverket gjort överväganden i dessa frågor, innan det över huvud taget skrivit i sina petita att en ny isbrytare bör anskaffas i mitten av 1970-talet. Sjöfartsverket tar i sin plan upp en miljon kronor för projekteringskostnader budgetåret 1972/73 och dessutom dellikvider om 25 miljoner kronor för de därpå kommande budgetåren för att betala isbrytaren. Det måste vara på sin plats att jag ställer en fråga till herr statsrådet i detta sammanhang. Jag utgår ifrån att statsrådet känner till planeringen, och då måste väl vi kunna kräva ett klarare besked från statsrådets sida huruvida han är införstådd med sjöfartsverkets nuvarande planering, som jag förutsätter är baserad på överväganden som man tidigare gjort. Jag vill ta upp detta i dag för att vi skall slippa tampas om denna fråga i nästa vecka. Som herr Schött redan nämnt har vi ett enhälligt statsutskott, som inte bara i likhet med sjöfartsverket anser att någonting bör hända utan också hos Kungl. Maj:t begär att detta anslagsäskande skall tas upp i kommande års petita. Det är alltså dagsläget, och när vi nu fått upp denna fråga till debatt vore det intressant att få höra vilka synpunkter statsrådet har på att påskynda denna fråga och hitåt i tiden förskjuta den planering i form av höjande av vår isbrytarberedskap som sjöfartsverket har signalerat och som statsutskottet vill ha snabbare fram.
Herr talman! I motsats till herr Strandberg vill jag inte föregripa riks dagens behandling i nästa vecka av statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Fröken Stenberg har frågat statsrådet och chefen för handelsdepartementet om han är beredd att med hänsyn till turistnäringens exportfrämjande betydelse låta Svenska turisttrafikförbundet bli representerat i exportfrämjandeutredningen. I handelsministerns frånvaro får jag lämna följande svar på frågan. Som framgår av direktiven för de sakkunniga skall utredningen primärt avse varuexporten. Handelsministern är därför inte nu beredd föreslå en utökning av antalet sakkunniga. Om under utredningens gång problem skulle aktualiseras, som rör turismen till Sverige, är handelsministern beredd överväga om turistnäringen bör representeras på sakkunnigeller expertplanet i utredningen.

Herr talman! För svaret på min enkla fråga ber jag att få tacka statsrådet.

Kalla fakta i form av s.k. talande siffror, herr statsråd, säger t.ex. att turismen och fritidskonsumtionen under efterkrigsperioden har utvecklats betydligt snabbare än de flesta andra näringsgrenar. Det gäller såväl nationellt som internationellt. Vad beträffar det internationella fältet kan man jämföra världshandeln med hela världsturismen under perioden 1958—1966 och finna att världshandelns omsättning steg med 90 procent till drygt 200 miljarder US-dollar och de totala intäkterna av internationell turism med 143 procent till 13 miljarder US-dollar, som blev 14,4 miljarder 1968. Turistnäringen har alltså mycket stora utvecklingsmöjligheter, och detta talar också för att STTF redan nu bör finnas med vid exportfrämjandeutredningens bord. Har inte också statsrådet Lidbom förståelse för de här nationalekonomiskt betingade synpunkterna?

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat om det från regeringens sida finns positivt intresse för att genom någon form av stöd stimulera försök med nya driftsformer, utveckling och specialodlingar och försök med nya växter i syfte att anpassa jordbruket i Norrland, och skogslänen i övrigt, till tidens krav. Jordbruket i norra Sverige åtnjuter sedan länge särskilt stöd. Såväl extra mjölkpristillägget som det särskilda stödet till jordbrukets rationalisering i bl.a. Norrland har härvid stor betydelse. Vidare satsar staten årligen betydande belopp på försöksverksamheten i Norrland. Enligt vad jag inhämtat från lantbrukshögskolan utgår till försöksverksamheten i Norrland mer än dubbelt så mycket medel per hektar åker räknat som till landet i övrigt. Årligen utgår också medel till vissa produktionsbefrämjande åtgärder i Norrland. Bland de åtgärder som staten stött genom sistnämnda verksamhet kan nämnas kontroll rörande viss köttdjursuppfödning och försök med fältmässig odling av morötter. I årets statsverksproposition föreslås att detta stöd skall utgå även i de övriga delar av landet där verksamheten med särskild rationaliserings bedrivs. Vad gäller specialodlingar och försök med nya växter vill jag erinra om redan förekommande odling av såväl utsädespotatis som fältmässig odling av exempelvis morötter, jordgubbar och vinbär. Utveckling och forskning pågår vidare rörande andra växter för fältmässig odling. Med hänsyn bl.a. till den relativt långa tid, som förflutit sedan beslut fattades om principerna för det nuvarande stödet till jordbruket i norra Sverige, tillkallade jag förra året särskilda sakkunniga för att göra en allmän översyn av stödets utformning. I utrednings uppdraget ingår att se över såväl stödet till själva jordbruksproduktionen som reglerna för det särskilda rationaliseringsstödet. De sakkunniga kommer att även diskutera behovet av utvecklingsoch försöksverksamhet för de speciella behov som jordbruket har i norra Sverige. Jag vill i sammanhanget också erinra om den under fjolåret tillkallade sambruksutredningen, som under arbetet med översyn av reglerna för sambruksföreningar kan tänkas komma in även på andra samverkansformer.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

Men med det behov av sysselsättningsfrämjande åtgärder som finns i norra stödområdets glesbygder är dock de förefintliga åtgärderna otillräckliga. I sitt svar hänvisar jordbruksministern även till sitt beslut under förra året att tillkalla särskilda sakkunniga för att göra en allmän översyn av stödets utformning. Att de sakkunniga i detta sammanhang även kommer att diskutera behovet av utvecklingsoch försöksverksamhet för de speciella behov som jordbruket har i norra Sverige vill jag gärna notera såsom en positiv del i svaret. Jag ber att få tacka jordbruksministern för detta uttalande. Vi har haft en livlig lokaliseringspolitisk debatt, som i särskild grad har kommit att beröra Norrland, även om flera län — däribland mitt eget hemlän, Kopparbergs län — har haft stora sysselsättningsproblem med allvarlig befolkningsminskning som följd. I denna debatt synes dock jordbrukets betydelse från sysselsättningssynpunkt ha erhållit en ganska ringa uppmärksamhet. Det mindre jordbruket i skogslänens glesbygder, som sysselsätter en så väsentlig del av de där boende människorna, kan dock inte förbigås i de lokaliseringspolitiska sammanhangen. Vid en resa i Västerbotten, som jordbruksutskottet företog i somras, kunde vi som deltog i resan konstatera vilken betydelse man från kommunernas sida tillmätte det mindre jordbruket. I kommun efter kommun betygade kommunalmännen för oss att man i deltidsjordbruket i många fall såg den enda möjligheten till sysselsättning för stora delar av befolkningen i de yttre delarna av kommunerna och att denna befolkningsgrupp till sin numerär var så betydande att kommunerna för sin framtida existens inte kunde avvara den. De bidrag till dessa jordbruk som kommunerna beslutat utge var därför en hjälp till självhjälp. Det har dock förklarats att dessa bidrag skulle vara oförenliga med bestämmelserna i kommunallagen och att uppgifter av dessa slag skulle åvila staten. Finansministern har även ifrågasatt en reducering av de statliga bidrag som utgår till kommuner vilka beslutat utge bidrag till stöd för de mindre jordbruken. Vi har här en sysselsättningsfråga av stor omfattning vilken berör både kommunerna som sådana och de enskilda människorna. I min fråga avsåg jag möjligheten till stöd i betydligt vidare omfattning än vad en begränsad försöksverksamhet innebär. Med den lokaliseringspolitiska betydelse som arbetstillfällena inom de mindre jordbruken äger för glesbygden vore det värdefullt att få höra jordbruksministerns syn på frågan om de mindre jordbrukens betydelse ur sysselsättningssynpunkt för glesbygdskommunerna. Kan man betrakta denna näring ur lokaliseringspolitisk synpunkt på ett sådant sätt att den kan tas in i de lokaliseringspolitiska bedömningarna? Kan man därmed också i sådana kommuner där det är erforderligt med ett stöd, som har beröringspunkter med vad som i lokaliseringspolitiskt syfte lämnas i andra sammanhang, ge ett sådant stöd? Jag ber än en gång att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga, och jag vore tacksam om jag kunde få detta ytterligare svar.
Herr talman! Herr Nils Nilssons fråga avsåg ju huruvida regeringen var intresserad av att stimulera försök med nya driftsformer och utvecklingen av specialodling av nya växter samt att anpassa jordbruket i Norrland och skogslänen i övrigt. Det var närmast denna fråga jag ansåg mig ha anledning besvara. Jag delar helt den meningen att vi skall ha ett jordbruk i norra Sverige, och jag är helt medveten om att vi därför måste vidta speciella åtgärder. Vi vidtar redan nu speciella åtgärder i Norrland, därför att det är dyrare att framställa jordbruksprodukter där än i övriga delar av landet, och mjölkpristillägget är en sådan form. Jag har emellertid funnit att detta måhända är en smula för ensidigt, och att man bör kunna finna andra och mer effektiva former för att hjälpa jordbruket i stort. Beträffande det speciella problem som herr Nilsson tog upp, nämligen att stödja försöksverksamheten, delar jag hans uppfattning att detta stöd inte är tillräckligt. Detta hör inte samman med ovilja från anslagsgivarna, utan det är snarare människans bristande fantasi och förmåga att finna på nya metoder. Jag vill emellertid ändå fästa uppmärksamheten på att vi anvisar 10,5 miljoner kronor som skall användas uteslutande för försöksverksamhet på jordbrukets område. Denna verksamhet bedrivs över hela landet genom lantbrukshögskolornas försökskollegium och deras sektioner. Dessutom har man försöksavdelningar och försöksstationer. Jordbrukarna runt om i landet har möjligheter att påverka denna försöksverksamhet. Därigenom kan de alltså förmå lantbrukshögskolorna att ta upp nya former av verksamhet. att på denna försöksverksamhet satsar man mycket mer per hektar i norra Sverige än i övriga delar av landet. I de norra länen satsar man 2,21 kronor per hektar, medan motsvarande siffra nere i mitt eget område är 0,89 kronor. Detta visar vilket intresse vi har för att hjälpa till med försöksverksamheten i Norrland. Det finns en del glädjande tecken och glädjande resultat som förtjänar att omnämnas. Man har t.ex. kommit underfund med att förutsättningarna för att odla utsädespotatis är mycket goda i norra Sverige, vilket beror på att vissa arter av bladlöss, som sprider virussjukdomar på potatis, inte trivs med norrlänningarna och därför inte går så långt upp i landet. Detta förhållande har utnyttjats för just försöksodling av potatis, fria från virussjukdomar. Där satsar man rätt mycket och skall satsa ännu mer. Vidare kan jag nämna att man haft framgång med fältmässig odling av morötter i Västerbotten. Odlingen förefaller väl organiserad; man har ordnat lagrings-, förpackningsoch distributionsmöjligheter, och man lägger ned ett betydande utvecklingsarbete på maskinoch odlingsfrågor. Det är inte något revolutionerande nytt med potatisoch morotsodling, men det är något nytt där uppe i dessa områden. Sedan vill jag också nämna den fältmässiga odlingen av svarta vinbär i Tornedalen, odlingen av jordgubbar på skilda håll i Norrland och den fältmässiga odlingen av blåbär, lingon, åkerbär o.s.v. Det pågår ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete vid trädgårdsförsöksstationen i Öjebyn. Jag har velat nämna dessa exempel på hur mycket vi satsar på försöksverksamhet för att visa att de frågor som herr Nils Nilsson tar upp fortlöpande beaktas eller är under utredning. Jag delar herr Nilssons uppfattning att åtgärderna är otillräckliga, men det är fantasi och expertis som behövs för att klara detta.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för hans ytterligare belysning av de frågor som jag tagit upp. Jag är också mycket tacksam för den positiva anda som kommer fram i jordbruksministerns svar. Vi är tydligen även överens om att hittillsvarande åtgärder är otillräckliga och att ytterligare behov förefinns för Norrlands del såväl som för övriga skogslän. Det är många gånger endast inom jordbruket som möjligheter finns till sysselsättning i dessa glesbygder. För att vi skall få ha kvar en rimlig befolkningsmängd, har man att satsa på de möjligheter som står till buds. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Palm har frågat mig hur mina uttalanden rörande rikskonsertverksamheten i årets statsverksproposition skall tolkas och vilka vägar regeringen fortsättningsvis kommer att anvisa för att ge allt fler en reell möjlighet till kontakt med levande musik. Före tillkomsten av rikskonsertverksamheten var möjligheterna att lyssna direkt till värdefull musik nästan helt koncentrerad till några större orter med yrkesorkestrar. Framträdanden av solister och mindre ensembler var beroende av förmedling av institutioner med huvudsakligen ekonomiska intressen. Rikskonsertorganisationen har skapats som ett svar på de krav på åtgärder som väcktes i kulturdebatten i början av 1960-talet. Som närmare utvecklats i 1968 års proposition angående rikskonserter är syftet att bryta ner geografiska och sociala hinder för kulturkontakter på musikens område och att ge en så bred allmänhet som möjligt tillgång på musik av konstnärligt hög kvalitet. Medlen för att främja detta syfte måste självfallet bli av skiftande karaktär. I första hand är det fråga om att skapa institutionella och ekonomiska förutsättningar för musikutbudet. Genom 1968 års reform och en starkt ökande anslagsgivning har statsmakterna här svarat för mycket betydande insatser. Givetvis avser man från statsmakternas sida inte att i detalj reglera hur rikskonsertverksamheten skall utformas inom ramen för de beslutade riktlinjerna och tillgängliga ekonomiska resurser. De i 1970 års statsverksproposition gjorda uttalandena är att se som en erinran om de allmänna förutsättningar som gäller för verksamheten. I ett läge med begränsade resurser har institutionen att noga pröva de ekonomiska aspekterna på verksamheten, bl.a. genom att ekonomisk medverkan från arrangörerna eftersträvas. De tillgängliga resurserna skall användas för många olika behov. Skolkonserterna tar i anspråk den övervägande delen av resurserna, och det musikintresse som finns bland vuxna skall tillgodoses i olika former. Jag är ense med dem som anser att det är viktigt att genom olika former av uppsökande verksamhet vid institutioner och inom föreningslivet på ett effektivt sätt nå ut till grupper som eljest inte får del av musikutbudet. Efter reformens genomförande har denna form av verksamhet väsentligt byggts ut. I takt med att nya resurser ställs till rikskonserters förfofogande bör också insatserna på detta område utvecklas. Det finns enligt min mening ingen anledning att anse att insatserna i sistnämnda avseende står i motsättning till rikskonserters övriga verksamhet. Verksamheten som helhet syftar till att vidga och fördjupa musikintresset. För att tillgodose detta ändamål måste ett brett register av metoder prövas och förändringar vidtas på grundval av vunna erfarenheter.

Herr talman! Motivet för min interpellation har varit att få ökad klarhet beträffande utbildningsministerns syn på den framtida konsertverksamheten. Många aktiva tonkonstnärer har också givit uttryck för stor oro över formuleringar i årets statsverksproposition som kunnat tolkas i negativ riktning jämfört med vad som tidigare anförts av samma departement. Det gäller uttalandena beträffande de s.k. interna konserterna. Utbildningsministern har emellertid, enligt min mening, i sitt interpellationssvar i dag skingrat den tveksamhet som årets statsverksproposition kan anses ge uttryck åt på denna punkt. Jag är övertygad om att en betydande opinion sätter värde på den deklaration som görs i interpellationssvaret med följande formulering, där statsrådet förklarar att han ”är ense med dem som anser att det är viktigt att genom olika former av uppsökande verksamhet vid institutioner och inom föreningslivet på ett effektivt sätt nå ut till grupper som eljest inte får del av musikutbudet”. Jag uppfattar det som ett löfte. Det är vidare min förhoppning att statsrådet — som visat sig besitta ett erkänt gott handlag och som genom en mycket uppskattad och framgångsrik satsning på andra områden inom den kulturella sektorn — också skall tillmötesgå de förväntningar som finns på det område som jag på detta sätt aktualiserat. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få framföra ett tack för det svar som utbildningsministern har lämnat på min interpellation.

Herr talman! Den sedan någon tid bebådade elransoneringen kommer i och med dagens behandling av proposition nr 33, som hänvisats till andra lagutskottet, att bli ett faktum. Elransoneringsnämnden har för några dagar sedan fattat sitt beslut, och i dag i riksdagen lär det inte vara någon som har för avsikt att inte ge Kungl. Maj:t de fullmakter som begärs i propositionen. Men även om nu ransoneringen kommer till stånd och regeringen får dessa fullmakter finns anledning att något uppehålla sig vid bakgrunden till det inträffade. Man kan naturligtvis, som även vi reservanter medger, konstatera att olyckliga omständigheter varit inblandade när denna situation har uppkommit. Men samtidigt är det omöjligt att värja sig för tanken att det varit en mycket bristfällig och dålig planering från de ansvariga myndigheternas sida. Det har gjorts ödesdigra och radikala felbedömningar av kraftsituationen. Dessa felbedömningar får nu till följd den ransonering som i första hand kommer att drabba industrin. Jag tror att Sverige i det hårt trängda valutaläget vi nu befinner oss i inte har råd med sådana felbedömningar som får till följd driftsinskränkningar och produktionsbortfall. Här bär onekligen Vattenfall ett tungt ansvar. Ansvaret blir inte mindre därför att man förlett industriminister Wickman att tro att det nog skall reda sig. Det framgår av propositionen hur aningslöst herr Wickman har ”gått på” detta. Där skriver industriministern att den extrema torrperiod, omfattande praktiskt taget hela två år, som inleddes sommaren 1968 och som alltjämt pågår, successivt har ökat bekymren för kraftförsörjningen. Men sedan kommer den verkliga felbedömningen: ”Höstregnen i oktober 1969 gav dock ett betydande vattentillskott. Kraftbalanskalkylerna för vinterperioden visade att produktionsresurserna skulle vara tillräckliga.” Hur dåligt underbyggt detta är skall jag be att få visa med några diagram i kammarens interna TV-apparater. Det första diagrammet, som ledamöterna alltså nu ser i TV-apparaterna, visar ackumulerad nederbördsavvikelse från 1 juni 1967.

Herr talman! Med hänsyn till mina kontakter med näringslivet kan jag inte låta bli att säga några ord. Ransoneringen av förbrukningen av den elektriska kraften kommer att på ett mycket ingripande sätt drabba ett flertal industrier inte minst i södra Sverige. Det gäller varvsindustrin, göd livsmedelsindustrin och fodermedelsindustrin. En nödtvungen minskning av elförbrukningen med sju procent kanske inte låter så mycket, men den medför påtagliga olägenheter för industrin. Många industrier arbetar med liten lagerhållning och kan därigenom få svårigheter att fullgöra sina leveranser. Produktionsbortfall, driftsinskränkningar och permitteringar kan i värsta fall bli erforderliga. Olyckliga yttre omständigheter som inte kunnat förutsättas har förorsakat den uppkomna situationen. Jag skall inte tala med stora bokstäver, men på avnämarhåll anser man nog att vattenfallsstyrelsen trots allt har ett visst ansvar för läget genom att den långsiktiga planeringen i någon mån varit bristfällig. Samhällsplaneringen är i detta centrala avsnitt verkligen väsentlig. Prognoserna har kanske genomgående varit optimistiska. Marginalen mellan elproduktionen och elkonsumtionen har blivit för knapp, och man har kanske satsat alltför optimistiskt på propagandan för eluppvärmning utan att motsvarande resurser förelegat. Det har sagts att Vattenfall svarar för 90 procent av bristen, medan den enskilda kraftindustrin klarar sig bättre. Vattenfallsverket är tydligen mera sårbart genom att dess elproduktion främst är lagd på vattenfallssidan, medan elproducenterna i övrigt satsat mer på ångkraft. På kort sikt borde också vattenfallsstyrelsen, menar man, ha vidtagit besparingsåtgärder redan på ett tidiga re stadium. Varför, har det sagts, kom inte sparkampanjen långt tidigare? Det har också gjorts gällande att Vattenfall visat en sömngångaraktig övertro på att det skulle komma ett onaturligt töväder i norra och mellersta Sverige under januari och februari. Hur som helst, herr talman, är det många inom riksdagen, inom näringslivet och i hela vårt land som med rätta ställer sig frågan hur den svenska kraftförsörjningen plötsligt kunnat råka i en så allvarlig bristsituation. Elproduktionen har i dag en sådan central betydelse för landets produktion att den måste kunna fylla sin uppgift. Det vore önskvärt om statsrådet Wickman närmare kunde förklara situationen på detta område.

Herr talman! I propositionen redovisas orsakerna till den situation som nu är rådande på elkraftförsörjningens område. För det första är det den ringa nederbörden under 1969, för det andra den stränga vinter som vi nu har upplevt speciellt under januari—februari, och för det tredje är det de haverier som har ägt rum vid vissa värmekraftverk av typ Stenungssund. Detta var orsakerna till att centrala driftledningen den 10 februari gjorde framställning till Kungl. Maj:t om att få en beredskapslag för eventuell reglering av förbrukningen av elektrisk kraft. Elransoneringen beror alltså inte på någon brist på aggregat i de olika kraftstationerna, utan på den ringa vattentillgången. Det kan också nämnas andra orsaker. I Suorva vid Luleälven bygger man ett nytt kraftverk, och i samband därmed har man beslutat sig för att bygga om hela dammen. Man har därför måst tappa ur vattnet så att man kunnat lägga en stendamm. Detta var planerat långt tidigare. Man tar nu stenmassor från bergsmagasinen och transporterar dem till den damm som man håller på att bygga. Suorvadammen är annars ett av Europas största vattenmagasin. Hade inte bristen på elkraft sammanfallit med en ringa nederbörd är jag övertygad om att det hade funnits åtskilligt mer vatten i denna damm. Den centrala driftledningen är det organ som är ansvarigt både när det gäller att bedöma förbrukningen av den elektriska energin och att hos Kungl. Maj:t påtala vilka utbyggnader som bör göras. Nu gäller det emellertid inte bara att försöka minska elförbrukningen. Från den 12 mars till den 28 mars kommer industrin att få skära ner sin elförbrukning med sju procent under förutsättning att elförbrukningen i hushållen minskar med tio procent. Det blir vidare ett förbud mot att med elström värma upp sommarstugor. Inskränkningar sker i ljusreklam, gatubelysning och en del annat. Av ett pressmeddelande har framgått att ungefär 1500 företag drabbas av inskränkning av elförbrukningen. Riksdagen kommer också sedermera att få ta ställning till en annan proposition, nr 48, som går ut på att vattennivån i sjöar och dammar tillfälligt skall kunna sänkas under den gräns som domstolarna har fastställt. Därigenom räknar man med att få vissa reserver. Sedan får domstolarna i efterhand fastställa eventuella skadestånd. Man kan träta om vad som har föranlett denna bristsituation, men i dag är det väl bara att göra det bästa möjliga av situationen. Det glädjande är att den stora allmänheten har fått upp ögonen för att det finns stora möjligheter till besparingar, ganska stora till och med. Vi går också till mötes en ljusare årstid med kortare nätter. Den varma väderleken medför också med naturnödvändighet att elförbrukningen minskar under månaderna mars och april. Man kan också fråga sig vad som kommer att hända under år 1971. Genom att det framlagda lagförslaget skall gälla till den 30 juni 1971 finns det möjligheter för de ansvariga och för de organ som skall handlägga dessa frågor att i god tid förbereda sig för den kommande säsongen. De har bl.a. att med ökad uppmärksamhet följa nederbördsförhållandena. Jag föreslog under diskussionen i andra lagutskottet att en representant från centrala driftledningen skulle närvara i utskottet, men det avvisade utskottet. Nu har vi genom herr Häbinette fått del av vissa sifferuppgifter, men jag vet inte om dessa skulle ha påverkat utskottets skrivning. Vi befinner oss ändå i den situationen att Kungl. Maj:t måste ges möjligheten att uppdra åt ansvariga organ att företa en reglering. En reglering av detta slag är givetvis inte populär. Herr Häbinette menade att man framför allt genom elsparande hade kunnat nedbringa förbrukningen och därigenom haft större reserver. Det ligger kanske en del i detta. Allmänt sett har det väl i vårt land förekommit en viss överkonsumtion av elektrisk energi. Men om var och en gör sitt bästa tror jag att vi skall klara de inskränkningar av elförbrukningen som blir nödvändiga, så att industrin och framför allt exportindustrin får en tilldelning som gör att det inte uppstår några skadeverkningar. Det är aldrig populärt med ransoneringar och regleringar, men i nuvarande läge är det nödvändigt, och därom råder inga delade meningar i denna kammare. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till andra lagutskottets hemställan.

Man kan diskutera den inträdda = kraftförsörjningssituationen ur flera olika synvinklar. Jag vet inte om det är kammarens och talmannens önskemål att vi skall ha en lång energipolitisk debatt här i kammaren i dag. Jag tror egentligen inte att det är av behovet påkallat, ty såvitt jag kan se skiljer sig inte — och det är självklart — regeringens och utskottsmajoritetens bedömning från reservanternas i fråga om vad man bör göra i den aktuella situationen. Vad diskussionen i stor utsträckning tenderar att handla om är en värdering av i vilken mån denna situation är resultatet av felbedömningar eller icke felbedömningar, försvarbara felbedömningar eller icke försvarbara sådana. Det är naturligt att det i det politiska klimatet alltid blir Vattenfalls bedömningar som tas upp till diskussion och att dessa av någon anledning då tillmäts helt avgörande betydelse, trots att Vattenfall i centrala driftledningen ju representerar bara 45 procent av produktionen. Såvitt jag vet har vid centrala driftledningens diskussioner av situationen under hösten och vintern det inte rått någon skillnad i uppfattningarna mellan dem som företrätt den statliga kraftproducenten och övriga kraftproducenter. Det är klart att man som herr Häöäbinette kan säga, och kanske då också bli betraktad som en slagfärdig och kvick person, att industridepartementet är förvånat över att vintern är kall — underförstått att vintern är kallare än sommaren i detta land. Så kan man resonera. Men herr Häiäbinette vet naturligtvis att hela diskussionen om vinterns kyla inte har bestått i att konstatera att det i och för sig är kallt om vintern, utan frågan har gällt hur pass onormal kylan är. Jag har tidigare här i kammaren redovisat — och de redovisas även i propositionen — de successivt reviderade bedömningar som legat bakom centrala driftledningens beslut vid olika tillfällen. Man kan naturligtvis bedöma situationen på olika sätt; framför allt kan man det i efterhand.

Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om detta. Jag kan i och för sig gärna återupprepa argumenten, varför jag finner bedömningen försvarbar — herr Häbinette gör det alltså inte. Så mycket är klart, och det har jag sagt vid tidigare debatter, att med den så att säga bästa bedömning som kunde göras i höstas hade genomslagskraften i en sparkampanj, baserad på de informationer och de bedömningar som då kunde göras, sannolikt inte varit särskilt effektiv. Dessutom skall vi veta att en frivillig sparkampanj — och den frivilliga sparkampanjen spelar en central roll i den nuvarande besparingspolitiken — har alltid en tidsbegränsad effekt. Mot den bakgrunden är de resultat som nu uppnåtts av sparkampanjen betydande. Jag vill gärna understryka att de resultat som nåtts genom de svenska hushållens mycket starka uppslutning kring sparkampanjen har kommit vid den tidpunkt då de varit mest angelägna, nämligen just nu och under de veckor som ligger framför oss. Jag tror uppriktigt sagt inte att följden blivit densamma om man startat kampanjen i låt oss säga november—december. Vidare har det på ett helt oproportionerligt sätt förekommit en diskussion om eluppvärmning och inte minst Vattenfalls aktiva försäljningspolitik vad det gäller eluppvärmning. Man kan bedöma eluppvärmningens förtjänster på olika sätt, och jag delar i stort Vattenfalls uppfattning att eluppvärmning är en konkurrenskraftig och miljövänlig uppvärmningsmetod. Men i detta sammanhang, vid bedömningen av vår aktuella kraftsituation och kraftkonsumtion, spelar eluppvärmningen ingen roll. Om Vattenfall avstått från sin aktiva försäljningspolitik, hade det inte haft någon som helst betydelse för den nuvarande situationen. Det väsentliga är väl vilka slutsatser vi kan dra av den situation vi befinner oss i. Beträffande det aktuella läget tror jag att vi är överens. Det är ofrånkomligt att en begränsning av kraftförbrukningen i landet kommer att gälla de industriella förbrukarna av det mycket enkla skälet att industrin svarar för den helt dominerande delen av den svenska elförbrukningen.

Man kommer också att ta speciell hänsyn så att de som jag hoppas inte särskilt omfattande produktionsbegränsningarna i så ringa mån som möjligt drabbar den valutaintjänande exportindustrin eller den med importen konkurrerande hemmamarknadsindustrin. I kungörelsen finns sålunda den föreskriften att man vid ransoneringens tillämpning skall ta särskild hänsyn till företagens betydelse för vår betalningsbalans. Detta kommer att i praktiken gälla dispensfallen. Vidare kommer man genom ransoneringstvång att försöka minska icke angelägen icke-industriell förbrukning. Perioden av frivillig begränsning av elförbrukningen hos de stora hushållskategorierna blir dessa konsumenters bidrag till att underlätta och minska störningarna för industrin. En betydande effekt har nåtts i det fallet, och det är min förhoppning att den effekten skall bli bestående under de kommande veckorna. Det finns vissa uppgifter i tidningarna i dag, som jag just för företagens och konsumenternas planering finner det angeläget att bemöta, nämligen att det efter påsk inte skulle föreligga något ransoneringsbehov. Den uppgiften är inte grundad på fakta. Vi måste förutse att begränsningar i konsumtionen erfordras även efter påsk. Jag har också fått uppgift om att man under ransoneringsperiod 2 kommer att undersöka möjligheterna att utvidga ransoneringen att gälla fler kategorier. Vilken reservkapacitet vill vi ha i vårt kraftproduktionssystem? Det är en fråga som vi får tillfälle att återkomma till. Jag är icke för dagen beredd — och det har jag anmält också i propositionen — att ta ställning till huruvida det som inträffat under perioden 1968—1970 skall föranleda en radikalare ändring i vår syn på reservkapacitetsbehovet. Denna fråga analyseras nu ingående av Vattenfall och CDL. När denna utredning är klar, kommer regeringen att ta ställning och att redovisa detta ställningstagande för riksdagen. Den andra frågan gäller hur en begränsning av konsumtionen skall utformas om vi på nytt skulle komma i det läget, vilket vi inte kan utesluta, att en ny begränsning måste genomföras. Det är självklart att de erfarenheter man nu gör kommer att ligga till grund för en bredare ransoneringsuppläggning avseende en längre period än den nu aktuella. Man förbereder sålunda nu en undersökning om hur en ransonering som drabbar samtliga konsumenter bör utformas. Denna undersökning kommer att ske så att vi i god tid kan ta ställning inför nästa vinters eventuella påfrestningar. Just med hänsyn till läget när det gäller vattenmagasinen kommer vi antagligen redan till sommaren att rätt säkert kunna bedöma hur pass stora riskerna kommer att bli för nästa vinter. Vi kommer också att i god tid kunna både förbereda och diskutera uppläggningen av en eventuellt kommande ransonering. Såvitt jag kan se är det ingenting i de slutsatser för framtiden som här kan dras som är eller borde vara kontroversiellt. Jag vill inte heller på något sätt undandra mig mitt eller regeringens ansvar för denna fråga, när jag ändå i den aktuella situationen vädjar till reservanterna och andra att låta oss behandla detta som ett allvarligt problem som drabbat oss framför allt genom en för tillfället hårdhänt natur. Såvitt jag kan bedöma — men det får den fortsatta debatten utvisa — står vi i verkligheten inte på olika grund när det gäller de slutsatser vi kan dra för framtiden i denna fråga.

Herr talman! Jag är tacksam för de reflexioner som industriministern har framfört. Dessa överensstämmer mycket väl med reservanternas synpunkter, varför det väl inte är så mycket att tillägga i denna fråga. Jag tar hans uttalande som intäkt för vad jag nyss sade, att en ransonering för kommande vinter skall göras mera planmässig. Industriministern menade naturligtvis att den skall vara så planlagd och så genomtänkt att så här ryckiga åtgärder inte skall behöva vidtagas ännu en gång. Det är en sak som jag ändå skulle vilja påpeka för kammaren. Jag tycker nämligen att Krister Wickman gjorde en något vilseledande manöver, då det gäller centrala driftledningen kontra Vattenfall. Krister Wickman säger, att det ändå förhåller sig så att centrala driftledningen har ansvaret i denna fråga. A la bonheur, jag kan hålla med om att centrala driftledningen har ett visst ansvar, men vilka är det som ingår i centrala driftledningen? Chefen för centrala driftledningen är generaldirektören och chefen för statens vattenfallsverk. Ställföreträdande chefen för centrala driftledningen utses av statens vattenfallsverk. Som verkställande organ åt CDL skall finnas en s.k. riksdriftsbyrå. Chefen för riksdriftsbyrån utses för ett år i sänder av statens vattenfallsverk, som jämväl tillhandahåller i övrigt erforderlig personal till riksdriftsbyrån. Bl. a. utses för ett år i taget erforderligt antal föredragande i CDL. Det visar väl att här har staten lagt det tyngsta ansvaret på vattenfallsverket. Därför tycker jag det är felaktigt att krypa bakom centrala driftledningen och påstå att denna ändå till stor del består av andra kraftproducenter än Vattenfall. Centrala driftledningen skall göra bedömningarna. Det har då sagts mig att de som nu är tillsatta av staten i dessa båda organ naturligtvis har den största överblicken och är helt vägledande och dominerande i beslutsprocessen inom centrala driftledningen. Jag vill åter betona att de personer som statens vattenfallsverk tillsätter i CDL är de som har ansvaret och möjligheter att göra de största utblickarna och bästa bedömandena.

Herr talman!

Vi måste få slippa en upprepning av den förvirring på elkraftsområdet som vi nu har upplevt. Jag tycker att industriministern bättre än vad utskottets majoritet har gjort i detta fall har förstått våra intentioner. Jag ansluter mig till propositionen i dess helhet. Det finns ingenting annat att göra för att vi skall kunna klara denna situation. Jag skulle dock vilja peka på det läge som allmänheten befinner sig i. Jag kan inte underlåta att framhålla att man, om man vill ha allmänheten på sin sida såsom en hjälp i en situation som denna, som naturligtvis kan upprepas om vädrets makter är onådiga, måste försöka att vidtaga åtgärder som gör allmänheten mer benägen att helhjärtat hjälpa till. Man kan inte förneka att förvirringen hos de flesta människor är total. Först fick de veta om denna elransonering bara genom en eller annan uppgift i pressen. Sedan fick de ett tu tre veta att denna elransonering är alldeles omöjlig att undvika och att vi allesammans måste hjälpa till för att nedbringa elkraftsutnyttjandet. Vi har t.o.m. här i riksdagen fått veta att ”Elspionen ser dig”. Det är klart att en sådan uppmaning skall man rätta sig efter. Sedan får människorna i dag på morgonen genom radion veta, att det inte är så förfärligt farligt som man har sagt. Elransoneringen kanske inte behöver pågå så länge, vilket låter väldigt uppmuntrande. Men inte gör detta allmänheten mera benägen att rätta sig efter den propaganda som bedrivs från Vattenfall eller att över huvud taget hjälpa till med en sådan här ransonering. Människorna måste bli väldigt förvirrade över de olika uppgifter som kommer från myndigheterna.

Jag anser liksom herr Häbinette att det är nödvändigt att planläggningen blir bättre i framtiden och att vi får en prognos över krafttillgångarna under det kommande året. Vidare kan ransoneringsbestämmelserna utformas bättre än vad som nu blivit fallet. Jag ser inte det här som en politisk fråga. Jag kan inte inse annat än att alla, vilket politiskt parti de än tillhör, tycker att den situation vi kommit i är inte bara otrevlig utan farlig för industrin, som först och främst drabbas av elransoneringen. Därför förvånar det mig att utskottsmajoriteten inte varit mera benägen att begära åtgärder, som för framtiden verkligen förhindrar att vi kommer i den situation vi nu hamnat i. Jag ber i alla fall, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, som är fogad till andra lagutskottets utlåtande, för att understryka riksdagens vilja att för framtiden få en bättre ordning.
Herr talman! Jag kanske inte behöver förlänga debatten så mycket. Låt mig emellertid säga att när jag hänvisade till centrala driftledningen, så var det inte för att dölja att en del av dess ledamöter har anknytning till Vattenfall och att en byrå i Vattenfall fungerar som CDL:s kansli. Jag hänvisade till CDL därför att CDL är ett samarbetsorgan för hela den svenska kraftindustrin.

Det visar att dessa frågor är av den karaktären att en sakkunnig prövning normalt bör leda till ungefär samma slutsatser, oberoende av var den sakkunniga instansen befinner sig. Vi kommer inte ifrån att det finns ett inslag av efterklokhet i talet om att man skulle ha handlat på ett annat sätt. Kom ihåg att riskerna för en ransonering — de risker som nu har materialiserats — var så små vid den tidpunkt då man hade att fatta beslutet att den bedömning som då gjordes framstår som fullt försvarbar. Därför anser jag ati man inte bör anklaga vare sig Vattenfall eller CDL för dålig planläggning. Men det är klart att den ransonering vi nu går in i kommer att utgöra ett erfarenhetsunderlag för utformningen av eventuella framtida ransoneringar. Vi har, gudskelov, inte haft någon elransonering i det här landet sedan 1947 —1948, och det finns därför skäl att vänta att de erfarenheter vi nu gör skall bli i den meningen konstruktiva att de gör det möjligt att utforma kommande ransoneringar på ett sådant sätt att de blir så litet kännbara som möjligt. Det är rätt självklart att vi är överens på den punkten. Och det är väl just därför att vi i denna grundläggande punkt är ense som det för utskottsmajoriteten har framstått såsom en smula onödigt med särskilda reservationer.

Herr talman! Jag har inte på något som helst sätt intagit olika attityder i mitt första och mitt andra anförande. Låt mig här återkomma till herr Häbinettes statistik. Herr Häbinette säger att det skulle ha varit en alldeles självklar åtgärd att besluta om elransonering redan i november—december. Därigenom skulle förberedelser ha kunnat göras tidigare än som nu kunnat ske. Han ville göra gällande att det bara är en enfaldig industriminister som kan låta sig luras att trots tillgången till den föreliggande statistiken inte inse lägets allvar. Låt mig till detta säga att det i så fall inte bara är industridepartementet som har blivit lurat av Vattenfall utan också andra kraftproducenter. Vad grundade man sin bedömning på ungefär vid årsskiftet? Jag vill komma tillbaka till den frågan för att inte diskussionen skall avslutas utan att detta klarläggs. Om vi vid denna tidpunkt hade gjort det pessimistiska antagandet att olyckan skulle så att säga förfölja oss och tillrinningen bli den lägsta som dittills hade registrerats — skulle den ändå ha varit tillräcklig för att undvika en ransonering. Ett sådant risktagande är rätt rimligt utan att man därför skall behöva bli anklagad för uppenbar inkompetens att bedöma statistik och bli beskyld för dålig planläggning. Sedan blev tillrinningen alltså ännu sämre än som motsvarade det sämsta hittills kända året.

Herr talman! Det beslut som riksdagen fattade den 10 december i fjol rörande enhetlig kommunbeteckning m.m. kommer, när beslutet en gång träder i kraft, säkerligen att betecknas och uppfattas som ett ganska olyckligt sådant. Beslutet fattades utan att man dessförinnan hade tagit vederbörlig hänsyn till de många avrådanden och avstyrkanden som hade inkommit från olika håll, däribland t.ex. ett enhälligt stadskollegium i Stockholm. Beslutet innebar icke heller att man på något sätt klargjorde hur situationen skulle bli efter ikraftträdandet. Statsrådet Lundkvist sade visserligen i ett yttrande i kammaren, som väl på sitt sätt är historiskt och som jag citerar direkt ur protokollet: ”Vi får både tänka, tala och skriva om städer även i fortsättningen.” Men han tillade inte, vilket han hade bort göra, att detta inte gäller i officiella sammanhang. Ordet stad får icke användas som administrativ beteckning i fortsättningen. Det får användas i samband med att man utser en stadsarkitekt, och det får användas i fritt språkbruk, förklarades ytterligare, men det får inte användas som officiell beteckning. Detta kommer att innebära en betydande förvirring. Det kommer också att göra slut på en del av de traditioner som normalt förbindes med städerna och stadsbegreppet. Det kommer att väcka förvåning utomlands och i det internationella umgänget. I den motion som har behandlats av konstitutionsutskottet görs ett försök att legalisera en föreslagen möjlighet att bibehålla stadsbegreppet i vissa sammanhang. Utskottets majoritet har icke velat vara med om bifall till motionen och säger indirekt att man inte anser att det är ett berättigat intresse i samband med denna reform att ordet stad kvarstår som officiellt begrepp. Jag kan inte dela den meningen, och det kan inte reservanterna över huvud taget. Jag tillåter mig, herr talman, att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Må det tillåtas mig som motionär att säga några ord i denna angelägenhet, som faktiskt har blivit något av en hjärtesak för mig. Motionerna utgick från fjolårets” beslut om avskaffande av ordet stad som officiell beteckning. Vad som i realiteten skedde var att de gamla stadsrättigheterna, i den mån de fanns kvar, avskaffades. Motionärerna menade att beslutet i fråga fordrade att någon legal åtgärd vidtas för bibehållande av sambandet med det historiska stadssamhället och bibehållande av den administrativa kontinuiteten. Vi vill att Kungl. Maj:t i samband med kommunsammanslagningar eller eljest, då vederbörande stad så begär, skall föreskriva att den nya kommunen eller dess äldre stadskärna skall uppbära de traditioner och rättigheter som tillkommit den äldre staden. Herr talman! Jag har klart för mig att talet om traditioner och rättigheter i dag i mångas öron låter otidsenligt. Det hände i höstas att en kollega här i kammaren kom till mig och sade ungefär så här: ”Vi känner dig som en någorlunda normalt funtad individ och i allmänhet vettig person, men när du snackar om städernas traditioner är det rena rama botten.” Så kan det låta. Vad är tradition, har den något värde? kan man ju fråga. Tradition är för mig när det gäller samhället, och då givetvis ett sådant särpräglat samhälle som stadssamhället, en syntes mellan bortgångna, nuvarande och kommande generationers insatser, mest de dödas, för att citera fransmannen Barrés. Det är de senare som byggt upp vårt samhälle av i dag och gett oss den grund, den plattform på vilken vi bygger vidare. Tradition är något som sammanhänger med stadsmiljön, den fysiska och psykiska, och med stadens själ — dess egenart sådan denna under århundraden utformats fram till dagens datum. Den ligger i byggnader, gator och torg, i institutioner och människor och tilldragelser. Det är detta som det gäller att tillvarata och föra vidare. I utlandet ser man med helt andra och mer förstående ögon på dessa ting än man gör i riksdagen, åtminstone i konstitutionsutskottet. Man gör det också, det vill jag stryka under, i de kommunala församlingarna ute i landet. Om inte annat är städernas traditioner — för att föra över resonemanget på ett mera lättförståeligt, substantiellt plan — en mycket värdefull turistattraktion som man på allt sätt bör slå vakt om. Vad betyder traditioner? Låt mig ta ett exempel från min egen hemstad Malmö. När stadsfullmäktiges ordförande som främste företrädare för staden har mottagning i stadens ärevördiga rådhus är det för alla som är med nå gonting av historiens vingslag som förnimmes. Även den avlägsna danska tiden kommer med i bilden och ger en bakgrund för den aktuella kommunala utvecklingen. Herr talman! Sedan de individuella stadsrättigheterna och rätten till stad som officiell beteckning avskaffats, gäller det att utfylla detta sålunda uppkomna rättsliga vakuum genom någon rättslig form som säkerställer sambandet med det förflutna och tillvaratar traditionerna. Det gäller att finna någon rättslig spik eller x-krok att hänga upp det hela på. Bara en sådan obetydlig sak som stadsvapnet hänger eljest mer eller mindre i luften. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Beslutet i denna fråga fattades den 10 december föregående år, alltså för tre månader sedan. Det förekom ju en rätt livlig debatt innan ärendet kom till kamrarna, och ärendet debatterades även här i kammaren. Nu har beslutet karakteriserats som olyckligt. Jag vet inte om så pass lång tid har förflutit att man kan fälla ett sådant omdöme. Vi får väl avvakta och se om det var ett olyckligt beslut eller inte. Det är felaktigt, tycker jag, att klandra dem som fattade beslutet för endast tre månader sedan. Vad beträffar själva sakfrågan vill motionärerna ha en anordning som innebär att Kungl. Maj:t skall kunna lämna resolution till kommunerna för att de med resolutionen som bakgrund skall få möjlighet att bevara traditioner och, som det sägs, vissa rättigheter. Jag vet inte vilka rättigheter det kan vara. Man talar om stadsvapen och sådant, men det är en helt annan sak. Det skulle egentligen vara ett egendomligt förfarande om en kommun utsåg en del som skulle vara litet förnämare än den andra delen. I vare fall vore det egendomligt om Kungl. Maj:t skulle fatta sådana beslut. När det gäller att i en kommun bevara tradition och slå vakt om saker och ting som minner om förfluten tid måste det ankomma på kommunalmännen själva att bestämma och ordna detta. Vi skall inte göra några ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Min erfarenhet av kommunalmännen är att man på många håll har gjort verkligt allvarliga ansträngningar för att i den moderna miljön bevara sådant som minner om gången tid. Jag kan nämna de åtgärder som vidtagits i Örebro och Västerås, och jag kan även nämna att i min hemstad pågår en mycket livlig debatt om hur man skall kunna bevara staden innanför murarna. Jag tycker emellertid att detta skall vara en uppgift för den befolkning som finns i respektive område. Det är en rättighet för denna befolkning att slå vakt om sådana saker. Skulle Kungl. Maj:t ge en resolution vore det att nedvärdera kommunernas intresse. Det är ingen som har yrkat på att vi skall riva upp beslutet från den 10 december i fjol.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

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande hänvisade till den kommunala självstyrelsen och sade att dessa frågor bör kunna lösas inom kommunerna. Ja, i någon mån kan de väl det, men den kommunala självstyrelsen är i detta sammanhang avskaffad.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

Herr talman! För investeringsverksamheten inom kommunikationsverkens fonder har nu på sedvanligt sätt anslagen beräknats så att de, inklusive ingående behållningar, skall motsvara själva medelsförbrukningen och därutöver ge en marginal om cirka tio procent. Denna metodik har tillämpats i åtta års tid, sedan riksdagen 1962 beslöt att övergå till denna form av kollektiv anslagsprincip. Vid det tillfället beslöt riksdagen att man utöver nödvändig investeringsram också skulle ha en viss marginal för att möjliggöra, som det sades i beslutet, ”en av konjunkturmässiga eller eljest särskilda skäl påkallad höjning av medelsförbrukningen under löpande budgetår”. Herr talman!

Vi har därför under årens lopp återkommit till just denna fråga. Något år har vi bedömt konjunkturutvecklingen och därmed också arbetsmarknadssituationen så att vi har godtagit den tioprocentiga marginalen. Ett annat år har vi gjort en ljusare bedömning och då bara förordat en femprocentig marginal. Ibland har vi helt kunnat instämma i finansministerns ljusa tongångar i finansplanen och bedömt konjunkturutvecklingen och arbetsmarknadssituationen så att det icke över huvud taget skulle vara nödvändigt med denna tioprocentiga ram. Enligt vår uppfattning har onekligen den princip som antogs år 1962 kommit att anpassas alltför slentrianmässigt i varje års budget. Vår bedömning, speciellt med hänsyn till det sysselsättningsläge vi nu har och kan bedömas få för det närmaste budgetåret, är att man kan skära ned denna marginal med ungefär 100 miljoner kronor. Det är denna bedömning som föranlett motionen och den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.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

Herr talman! Herr Strandberg har redan angett syftet med den anslagsredovisning som nu har tillämpats under några år. De olika investeringsanslagen under varje kapitalfond har sammanslagits till i huvudsak ett kollektivanslag. Detta beslöts i princip år 1962 och har sedan dess tillämpats. Man ansåg redan då och har senare också funnit att formen är väl ägnad att tjäna det angivna syftet, d.v.s. att för de affärsdrivande verken och förrådsfonden skapa frihet i investeringshänseende inom de ramar som Kungl. Maj:t har fastställt. Systemet har fungerat tillfredsställande, och därför har man inte ansett sig behöva göra några ändringar. Motionerna från moderata samlingspartiet har föranlett korta debatter. Något nytt har egentligen inte framkommit i sakfrågan i år utan situationen är densamma som tidigare. Herr Strandberg betygade att han inte har någon principiell invändning mot ett sådant här anslag men han ansåg att beloppets storlek skulle anpassas till konjunkturläget. Om principen tillämpats fullt ut hade man avstyrkt hela den tioprocentiga marginalen. Det skulle i så fall ha blivit 112 miljoner kronor. Att man nu föreslår en sammanlagd minskning med 100 miljoner kronor kan ju vara en bedömningsfråga. Men hade man sagt 112 miljoner skulle ingen motion ha behövts; då hade vi varit på samma linje. Den enda skillnad man kan leta upp vid årets behandling av detta anslag gäller 12 miljoner kronor, annars är vi således eniga. Det är därför, som herr Strandberg också menade, inte värt att debattera detta alltför mycket, när skillnaden inte är större utan principen i stort sett är godtagen från moderata samlingspartiets sida. Ja, herr talman, med dessa ord ville jag bara framhålla att något nytt inte har framkommit i frågan. Förhåller det sig så, som herr Strandberg nämnde, att det blir olika bedömningar olika år, kan man bara hänvisa till det faktum att anslaget i så fall inte utgår med större belopp.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

Herr talman! I den regionalpolitiska målsättningen ingår en strävan att förena ett effektivare resursnyttjande och ökad ekonomisk tillväxt med förbättrad jämvikt i den näringsgeografiska utvecklingen för att därmed ge människorna i olika områden så långt möjligt likvärdiga levnadsförhållanden. Inom ramen för denna allmänna regionalpolitiska målsättning kommer de 1lokaliseringspolitiska strävandena = in, och där har det statliga lokaliseringsstödet och användningen av investeringsfonderna haft en påtaglig sysselsättningsfrämjande effekt. Det har på senare tid blivit alltmer uppenbart att de lokaliseringspolitiska stödåtgärderna kraftigt motverkas av försämrade kommunikationer och stegrade transportkostnader. Här har den ena handen tagit tillbaka vad den andra gett. I en aktiv lokaliseringspolitik ingår därför även tillskapandet av goda transportmöjligheter. Att det brustit i samordningen i dessa avseenden är uppenbart.

När jag för ett par år sedan tog del av denna Da-order, uppkom osökt den tanken att nästa steg blir att betrakta sträckan ända fram till Borlänge på samma sätt. Mycket riktigt har man nu, enligt vad jag erfarit av SJ-revisorernas beräkning, också hänfört delen från Borlänge och upp till Mora som en sträcka där lönsamhet och fortbestånd ifrågasätts. Det torde vara uppenbart att en företagare som har för avsikt att etablera sig i den övre länsdelen blir betänksam inför utsikterna att det i en framtid kanske inte finns möjlighet att transportera produkterna med järnväg. Att sådant motverkar de åtgärder som vidtas i lokaliseringspolitiskt syfte är alldeles klart, och det torde inte kunna anses som en överdrift att beteckna en sådan brist i samhällsekonomisk samordning som förvånande. Jag vill därmed inte klandra någon speciell part, men här är det nödvändigt med en bättre samordning av arbetsmarknadsmässiga och trafikpolitiska insatser. Kopparbergs län har under ett antal år fått vidkännas en befolkningsminskning som är jämförbar med Norrlandslänens, även om detta inte uppmärksammats på samma sätt i den allmänna debatten. Länsstyrelsen och dess planeringsråd har även vid olika tillfällen — bl.a. vid departementsuppvaktningar — kraftigt understrukit länets behov av stöd i olika former. Länet behöver en större sysselsättningsvolym och därtill en mera differentierad sådan, som möjliggör ett bättre och friare sysselsättningsval, framför allt för ungdomen. I sitt remissyttrande till 1968 års lokaliseringutrednings delbetänkande ”Lokaliseringsoch regionalpolitik” föreslår länsstyrelsen och planeringsrådet, att Mora köping skall utgöra en av prioriteringsorterna. Såsom framhålles i vår motion är det för den övre länsdelens näringsliv ett livsvillkor att det finns en järnvägsförbindelse, som medger goda kommunikationer. Här kommer då åter sam ordningen mellan lokaliseringspolitik och trafikpolitik in i bilden. Den ena åtgärden får inte motverka den andra. Det synes vara naturligt och rationellt att den järnvägstrafik som går från Mora över Borlänge och vidare kunde framdrivas med samma kraftkälla. Skall de lokaliseringspolitiska besluten ha reellt innehåll, bör även de trafikpolitiska inordnas häri, och Moraorten därför under överblickbar framtid ha tillgång till järnväg. Det är därför obegripligt att en så till synes naturlig rationaliseringsåtgärd inte kan genomföras, och man kan fråga sig om det har gått prestige i ärendet, vilket i så fall vore olyckligt.

Utskottet anför vidare, att enligt vad som inhämtats bedöms utvecklingen i olika avseenden alltjämt inte bli sådan att en elektrifiering av bandelen för närvarande är tillräckligt motiverad, varför utskottet avstyrker motionerna i fråga. Vi har i vår motion hävdat att en tidigare utförd elektrifiering skulle ha varit ekonomiskt förmånlig i flera avseenden, och när det nu anförs att en sådan fortfarande inte är motiverad, må det vara tillåtet även för en icke fackman på området att framföra några frågor. tiv.

Den erfarenhet som vi nu har fått av dessa tåg har utvisat, att de inte är särskilt lämpade för det klimat som råder i det område de skall betjäna. Reparationer har varit nödvändiga i betydande omfattning och driftsstörningarna varit påtagliga med avsevärda förseningar och även nödtvungna byten av tåg. Vid kall väderlek är värmen otillräcklig, särskilt förefaller golvens värmeisolering inte vara utförd för ett så hårt klimat som är rådande inom vårt område. Det kan därför finnas anledning att ställa frågan hur lång tid motorvagnstågen Siljan materialmässigt tål de hårda påfrestningarna utan att deras standard sjunker under vad passagerarna rimligen kan ha rätt att begära. Då uppstår på nytt en situation, där det blir fråga om en ny investering, som rör sig om belopp av samma storlek som vad en elektrifiering nu kan kosta. Det kan därför vara mera ekonomiskt att inte pressa ned dessa tågs resurser i ett klimat som de av allt att döma inte är riktigt lämpade för utan sätta in dem i områden med ett mera lämpligt klimat och i stället överväga en utbyggnad av eldriften från Borlänge fram till Mora. Med det begränsade stöd som motionerna erhållit i utskottet finns inte stor möjlighet för att kammaren bifaller dem, men företrädare för befolkningen i länet återkommer säkert på olika sätt i ärendet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 83 och II: 96.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har från de utgångspunkter som han anlade på frågan mycket klart motiverat att en elektrifiering bör komma till stånd av ifrågavarande järnvägslinje. Utskottet har vid bedömningen av denna fråga fäst huvudvikten vid vad statens järnvägar anfört i en utförligt motiverad skrivelse till utskottet där man redogjort för förutsättningarna för en eventuell elektrifiering. Därutöver har vi fått ytterligare upplysningar som ger vid handen att utvecklingen i olika avseenden inte varit sådan att en elektrifiering av bandelen för närvarande är tillräckligt motiverad. Jag förstår mycket väl de lokaliseringspolitiska synpunkter som herr Nils Nilsson lägger på frågan. Sådana synpunkter har ju också Kungl. Maj:t möjlighet att ta hänsyn till när det gäller nedläggning av järnvägar. Såvitt jag vet har inte riksdagen tidigare fattat beslut om under vilka former statens järnvägar skall bedriva trafiken — om en järnväg skall vara elektrifierad eller drivas på annat sätt.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

Herr talman! Som framgår av utlåtandet har jag antecknat en blank reservation vid punkt 9, och det är också angivet att den rör fördjupning av farleden till Karlsborg. Men, herr talman, eftersom kommunikationsministern befinner sig i kammaren skall jag tilllåta mig att också i korthet anföra något om isbrytarfrågan. Jag gör det enär vi så sent som i torsdags hade ett meningsutbyte här i kammaren, då kommunikationsministern besvarade en enkel fråga rörande isbrytarberedskapen. Jag uttalade då att kommunikationsministern i sitt svar var en aning negativ. Det verkade på mig om om kommunikationsministern inte var riktigt på det klara med sjöfartsstyrelsens planering då det gällt att bedöma det framtida behovet av isbrytare. Det glädjande som har inträffat är att ett enhälligt statsutskott nu understryker vikten av en tillräcklig isbrytarberedskap. Vi har lyckats att helt ena oss i en skrivning som innebär att riksdagen bör ge till känna för Kungl. Maj:t att det är angeläget att vi får tillgång till erforderliga isbrytare snabbare än vad som förutsätts i sjöfartsverkets långtidsplan. Detta framgår av utskottets skrivning på s. 13 i utlåtandet. Jag vågar nämligen utgå ifrån att detta blir riksdagens ställningstagande. Jag tror också att det, när kommunikationsmi nistern nu ser vad utskottet här har skrivit, kanske kan bli en mera positiv effekt av det framtida arbetet inom Kungl. Maj:ts kansli i förevarande avseende. Nog sagt om den punkten. Beträffande den fråga som vi har tagit upp i motioner om farleden till Karlsborg kanske jag först, till undvikande av missförstånd, skall tala om att det rör sig om det Karlsborg som ligger i Kalix. I fråga om sjöfarten till denna hamn, som framför allt betjänar Statens skogsindustrier, dras vi där med vissa generella svårigheter. De är framför allt förorsakade av landhöjningen men också av vindförhållandena. Vid nordliga vindar får vi en sänkning av medelvattennivån med ända upp till sju, åtta decimeter. Eftersom det normala djupet är 6,3 meter, blir skeppningsmöjligheterna då begränsade till ett djupgående som ligger långt under 6 meter. Detta är alldeles otillräckligt, särskilt som en hel del av de fartyg som används — framför allt de som går på Orientlinjerna — har tonnage som kräver ett djup på drygt 6 meter. Dessa förhållanden medför ofta verkliga besvärligheter. De orsakar också extra kostnader. Det är av det skälet vi anser att en fördjupning här borde komma till stånd. En tillräcklig fördjupning skulle också innebära att man kunde sätta in effektivare tonnage och därmed säkerligen nedbringa själva transportkostnaderna. En fördjupning skulle dessutom ge en annan effekt, nämligen förlängd skeppningssäsong genom att de större och modernare statsisbrytarna då skulle kunna gå in i farleden. Den nuvarande farleden till Karlsborg medger bara insättandet av en enda isbrytare, nämligen Thule. Nu är jag fullt medveten om, herr talman, att statsisbrytarna i princip skall ha till uppgift att öppna farleder, varom här är fråga, endast mot skälig ersättning. Huvuduppgiften för statsisbrytarna är havsisbrytning. Men i praktisk tillämpning brukar statsisbry tarna öppna också hamninloppen i Bottenvikshamnarna i samband med nödvändiga besök i hamnarna för bunkring och liknande. Jag tror att så säkerligen också skulle kunna ske i Karlsborg. En fördjupning av infartsleden till Karlsborg kan enligt min uppfattning ses som en lokaliseringspolitisk åtgärd. Utskottet menar i sin skrivning att det bör ankomma på närmast berörda intressenter att ansöka om statsbidrag. Herr talman, jag har funnit mig i denna skrivning och är med på den. Jag tror att Kalix kommun och närmast berörda intressent i övrigt, Statens skogsindustrier, med stöd av denna skrivning i utskottsutlåtandet nu skall kunna inge en ansökan till Kungl. Maj:t. Låt mig uttala förhoppningen att så snarast sker och att Kungl. Maj:t ställer sig positiv vid detta ärendes behandling. Det synes mig som om just i Karlsborg de mycket speciella förutsättningarna skulle föreligga för att man skulle kunna tänka sig att statsbidrag kan utgå i minst lika stor omfattning som för våra sedvanliga handelshamnar. Herr talman!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
Herr talman! I en debatt på en enkel fråga här i kammaren, som ägde rum i torsdags, kom den punkt vi nu behandlar att bli föremål för vissa inlägg. Jag blandade mig inte i debatten då, eftersom jag anser att man helst skall vänta med debatter till dess utskottsutlåtandena föreligger på kammarens bord. Nu har vi dock fått materialet, och jag vill i egenskap av motionär säga några ord i all korthet. För att en effektiv regionalpolitik skall kunna uppnås i de nordliga delarna av vårt land måste alla åtgärder som kan förbättra kommunikationerna vidtas. Detta faktum är inte minst framträdande i fråga om sjöfarten. Norrland bör ha tillfälle att konkurrera med andra landsdelar på lika villkor. På grund av avståndsmässiga förhållanden är det inte så för närvarande. Sjötransporterna är oundgängliga, särskilt inom vissa delar av näringslivet, t.ex. gruvoch skogsindustrin. De klimatologiska förhållandena kräver en god isbrytarberedskap, om man verkligen vill ge Norrland med andra landsdelar jämbördiga förutsättningar. I ett motionspar av herr Hedlund i Rådom och mig m.fl. har vi pekat på att sjöfartsverkets argument för behovet av en bättre isbrytarberedskap i Bottenviken och Bottenhavet tyvärr inte har följts upp av någon beställning, trots att vi egentligen endast har tre isbrytare som kan göra tjänst under svåra förhållanden. Vi har i motionerna yrkat att riksdagen måtte hemställa om att en ny enhet beställs redan nu. Vi har inte kunnat inse att det något kufiska cirkelbevis sjöfartsverket åstadkommit, detta att med införande av isbrytaravgifter ett mindre behov av isbrytning uppnås, kan tillmätas något värde vid en realistisk bedömning. Enligt vår mening bör isbrytaravgifter inte införas. Isbrytarverksamheten skall vara en service som tillhandahålls utan kostnad för det norrländska näringslivet, vilket ändå har betydande extra kostnader. Statsutskottets fjärde avdelning har biträtt vårt motionsyrkande, vilket jag gärna vill notera som bevis för ökad insikt om den norrländska sjöfartens stora betydelse. Det har naturligtvis varit helt otillfredsställande att behöva stänga Norrlandshamnarna i vårt lilla innanhav, medan samtidigt t.ex. Sovjetunionen kunnat ha Ishavshamnarna öppna för sjöfart. Nu har som sagt statsutskottet gått oss till mötes, och jag förutsätter att Kungl. Maj:t — kommunikationsministern är ju här närvarande — inte låter isvallarna torna upp sig alltför länge innan ut ökningen av isbrytarflottan kommer till stånd. Lägg inte, herr Norling, denna fråga på is! Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets utlåtande i den förevarande punkten 9.

Herr talman! Även jag vill begagna tillfället att understryka vad statsutskottet anför beträffande behovet av ytterligare en isbrytare. Av skrivningen framgår ju att utskottet delar motionärernas uppfattning att ett sådant behov föreligger. Utskottet erinrar om innevarande vinters erfarenheter och kommer fram till att nyanskaffning bör ske tidigare än vad sjöfartsverket förutsatt. Jag har gärna velat understryka detta då kommunikationsministern, som vi hört, i torsdags på en fråga av mig angående isbrytarberedskapen lämnade ett svar med vilket jag givetvis inte kunde vara nöjd. Statsrådet nämnde nämligen där att man inom sjöfartsverket skulle överväga ”i vad mån ytterligare kapitalkrävande åtgärder i form av eventuell beställning av en ny statsisbrytare kan motiveras”. Såvitt jag förstår föreligger här klara motiv, varför ett sådant övervägande inte borde vara svårt. Det säger sig självt att torsdagens svar från statsrådet inte verkat lugnande. Ett faktum är att vår isbrytarberedskap inte är tillfredsställande. Vådan härav drabbar i första hand Norrland och Gotland men i stort sett hela vårt land med hänsyn till den nationalekonomiska betydelse som en större inskränkning än nödvändigt i vår sjötrafik innebär. Herr talman! Jag är tacksam för statsutskottets mycket klara skrivning, och jag uttalar den förhoppningen att statsrådet Norling nu kommer att följa denna fråga med skärpt uppmärksamhet samt att detta kommer att utmynna i en nybeställning av en isbrytare snarast möjligt.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

Herr talman! Det finns anledning för mig att mot bakgrunden av det som här sägs om vad som förekom förra torsdagen i samband med att jag besvarade en fråga av herr Schött nu med några ord klara ut det missförstånd som eventuellt kan råda hos kammarens Öövriga ledamöter om vad som då förekom. Herr Schötts fråga rörde i första hand möjligheterna för Gotland att upprätthålla förbindelserna med fastiandet. Sedan jag mot bakgrunden av frågeställningen förklarat att vintrar av den typ vi upplevt i år dessbättre är något sällsynta, konstaterade jag att man inom ramen för tillgängliga resurser ändå inte under sådana stränga vintrar kan ge en service som tillfredsställer hela landet. Jag slog fast att det inte är ekonomiskt möjligt att bygga upp en beredskap som medger att även de strängaste vintrar kan klaras helt störningsfritt. Jag tillade emellertid att erfarenheterna från de senaste svåra vintrarna kommer att sammanställas och värderas inom sjöfartsverket. Dessa erfarenheter skall sedan tjäna som underlag för verkets överväganden om lämpliga åtgärder för att säkra sjötrafik så långt det är möjligt även under särskilt stränga vintrar. Det uttalande som tydligen förorsakade något missförstånd var vad jag därefter sade, nämligen att därvid kommer naturligtvis att övervägas i vad mån ytterligare kapitalkrävande åtgärder i form av en eventuell beställning av en ny statsisbrytare kan motiveras. Jag betraktar det som självklart att sjöfartsverket, som till vardags skall syssla med dessa frågor, skall få göra den första utvärderingen. Därefter skall sjöfartsverket till Kungl. Maj:t redovisa hur man tänker sig att i framtiden lösa detta stora problem. Självfallet kan sjöfartsverket vid sådana överväganden finna anledning föreslå byggande av ytterligare en isbrytare. Man kan naturligtvis också — vilket är mig obekant men inte är helt otroligt — tänka sig att för kommande tider föreslå ett utbyggt samarbete med andra länder när det gäller isbrytarverksamheten 0. S. V. Jag hänvisar i detta ögonblick inte till sjöfartsverket utan konstaterar endast att bakgrunden är att man självklart måste ha en utvärdering från sjöfartsverket innan Kungl. Maj:t och riksdagen kan fatta ett slutligt beslut. Det är trots allt en dyr investering att skaffa ytterligare en isbrytare, och därför bör man ha alla papper på bordet. Mitt uttalande förra torsdagen om att man, som jag uttryckte det, bör överväga bland allt annat en eventuell beställning av en ny statsisbrytare, är inte på något sätt att betrakta som speciellt pessimistiskt. Anskaffandet av en ny isbrytare skall naturligtvis vägas mot alla andra faktorer som skall bedömas innan man tar ställning i denna fråga. Eftersom det var i dag vi skulle diskutera detta och inte, som herr Strandberg ville, förra torsdagen, kan jag dess bättre konstatera att jag helt delar utskottets uppfattning om behandlingen av denna fråga. När jag jämför vad min ringa person sade förra torsdagen med vad statsutskottet konstaterar i sitt utlåtande, finner jag dessutom en riktig samstämmighet mellan mitt och utskottets uttalande. Utskottet finner ju också ”det sålunda önskvärt att Kungl. Maj:t snarast prövar frågan härom samt om möjligt redan i nästkommande års statsverksproposition beräknar medel för ändamålet”.

Jag har velat säga detta för att inga delade meningar skall råda om värdet av att vi i sådana svåra situationer som vi befunnit oss i denna vinter hela tiden skall ha klart för oss att vi bör använda sådana vintrars erfarenheter och lägga dem till grund för hur vi i framtiden skall behandla dessa frågor.
Herr talman! Jag vill ta fasta på att statsrådet Norling helt instämmer i utskottets uttalande. Jag har för min personliga del inte förutsatt någonting annat och gjorde det inte ens förra torsdagen, men statsrådet Norlings uttalande nu bör kanske ändå noteras med ytterligare tillfredsställelse.
Herr talman! Det var jag som var orsaken till resonemanget i denna fråga i torsdags, herr statsråd. Jag är tacksam för det förtydligande vi nu har fått av kommunikationsministern. Efter att ha åhört svaret på den enkla fråga som framställdes i torsdags och efter att ha deltagit i avdelningens behandling av den och varit med om att utforma statsutskottets skrivning blev jag litet konfunderad över statsrådets svar.
Jag har heller ingenting emot att man prövar olika vägar för att tillsammans med andra länder kunna klara de här frågorna. Det är alldeles givet att centerpartiet vill ha samförståndslösningar på så många områden som det över huvud taget är möjligt.
Men med hans klarläggande nu är jag nöjd, och då statsrådet instämmer i utskottets skrivning är jag glad för det. Samtidigt konstaterar jag att det är ett typiskt uttryckssätt för hur man i kompromissens tecken försöker få ett enhälligt utskottsutlåtande. Enligt Kungl. Maj:ts förslag skulle mellanskolan — arbetsnamnet för den nya skolform som den 1 juli 1971 skulle ersätta fackskola, gymnasium och yrkesskola — erhålla primärkommunalt huvudmannaskap.
Det är ändå alldeles uppenbart — det är belagt och bevisat — att isbrytarberedskapen även under s.k. normala år inte har varit vad den borde ha varit.
Vårdyrkesutbildningen skulle enligt förslaget handhavas av huvudmannen för respektive vårdverksamhet, d.v.s. främst landstingskommunerna och de landstingsfria städerna. I utbildningens inledande skede kunde, då så visade sig lämpligt, denna utbildning anordnas även av primärkommuner.
Det anser jag något reducerar det försvar man använder för dålig beredskap baserat på den speciella väderlekssituation vi haft i vinter. Herr talman!
Omfördelningen av huvudmannaskapet hade föreslagits komma till stånd den 1 juli 1971, med en övergångsperiod om tre år för reformens slutförande.
Jag konstaterar slutligen med tillfredsställelse att vi förefaller mycket ense i denna fråga.

Herr talman! När riksdagen nu skall ta ställning till huvudmannaskapet för mellanskolan finner jag det vara på sin plats att till kammarens protokoll helt kort redovisa den inställning jag intagit som reservant i den utredning som föregått denna proposition. Utredningen i fråga — den kallades som bekant huvudmannautredningen — var enig i långa stycken särskilt när det gällde de för dagen praktiskt genomförbara frågorna. Det avlämnades emellertid en reservation med ett principiellt resonemang om och ställningstagande för att landstingen borde vara lämpliga som huvudmän för gymnasieskolan. Bakom reservationen stod utredningens ordförande, f. d. ledamoten av denna kammare Emil Näsström och förbundsdirektör Bengt Olsson jämte jag själv. De främsta motiven för den syn som angavs i reservationen var bl.a. att den nya gymnasieskolan kommer att ha ett upptagningsområde som är större än den enskilda kommunen. Åtskilliga utbildningslinjer kommer t.ex. att kunna anordnas på endast en eller ett par platser i varje län. Det kommer alltså redan från början att erfordras ett livligt samarbete mellan olika kommuner, även sedan den nu pågående kommunsammanslagningen är genomförd. Det blir samarbete om planering, kostnader, elever, elevavgifter m.m. Ett landstingskommunalt huvudmannaskap <skulle kunna klara dessa problem och ge erforderlig överblick över utbildningssituationen. Denna skulle lättare kunna anpassas till aktuella behov. Planeringsverksamheten och verkställigheten skulle kunna förenas i samma organ, och de ekonomiska konsekvenserna skulle få tas av samma instans som beslutar om planering och uppläggning. Från demokratisk synpunkt skulle ett landstingskommunalt huvudmannaskap ha fördelar. Omkring 25 procent av vårt lands befolkning kommer att bo utanför gymnasiekommunerna, och för så vitt man inte vidtar särskilda arrangemang kommer dessa 25 procent att sakna direkt inflytande över skolornas planering och drift. Bakom reservanternas tankegång fanns också farhågor för att om de nuvarande kommunerna inte klarar planläggningen för gymnasieskolan, skulle man kanske frestas till ännu en genomgripande kommunsammanslagning, vilket reservanterna ansåg skulle vara olyckligt. Reservanterna ansåg det dock inte möjligt att i dagens läge genomföra ett landstingskommunalt huvudmannaskap. Dels torde landstingen f.n. av ekonomiska och organisatoriska skäl inte vara beredda att åta sig denna stora uppgift, dels har riksdagen redan i viss mån en låst position genom ställningstagandet till utredningarna om gymnasieoch fackskolereformerna. Reservanterna menade dock att skälen för att landstingen skulle vara lämpliga som huvudmän kommer att öka i takt med utvecklingen. Vi erinrade också om de stora och genomgripande utredningar som föreligger på länsplanet, inte minst länsdemokratiutredningen. Riksdagens ställningstagande till dessa kommer att kunna inverka även på frågan om huvudmannaskapet. Reservanterna stannade därför vid att uttala sig för att inga genomgripande förändringar bör ske, förrän dessa övergripande utredningar är klara. Vi föreslog att inga förändringar borde vidtas i de tre län, nämligen Örebro, Västernorrlands och Gävleborgs län, vilka för närvarande är huvudmän för större delen av yrkesutbildningen. Utredningen har på vanligt sätt remissbehandlats, och många instanser har också instämt i reservanternas synpunkter. Flertalet har dock anslutit sig till utredningsmajoritetens förslag. Så har varit fallet även i de tre län jag nyss nämnde, där yrkesutbildningen står under landstingets huvudmannaskap. Jag har för min del därför nu inte funnit det möjligt att föreslå någon ändring av propositionens förslag. Detta vill jag gärna ha fört till protokollet. Det återstår nu att se hur framtiden kommer att gestalta sig. Med den takt förändringarna på skolans område haft under senare tid kan det mycket väl tänkas att de synpunkter som reservanterna framfört i utredningen på nytt kommer att aktualiseras inom inte alltför avlägsen tid. För dagen har jag, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Den här dagen började med att utbildningsministerns partivän herr Palm överlämnade en stor bukett blommor — åtminstone andligen — till utbildningsministern för det goda handlag som han visat sig ha trots den korta tid han ansvarat för utbildningsdepartementet. Jag måste be att få sätta några törnen i den buketten. Jag kan inte finna att handlaget är särskilt gott, i varje fall inte i detta ärende. År 1968 behandlade vi namnfrågan för de skolformer som ligger ovanför grundskolan, och riksdagen var förhållandevis tydlig i sin uppfattning om vilket namn som var att föredra. Man hade en omfattande provkarta till sitt förfogande, och man beslöt att beteckningen ”gymnasium” var att föredra. Detta skulle man genom en skrivelse ge Kungl. Maj:t till känna. Jag undrar om man i utbildningsdepartementet har läst detta tillkännagivande. I varje fall tycks det inte ha trängt igenom något vidare. I årets proposition brydde man sig inte om det utan använde arbetsnamnet ”mellanskola” och låtsades inte om det andra. Jag tycker inte att det vittnar om särskilt gott handlag. Men handlaget är ännu sämre när utbildningsministern, redan dagen efter det statsutskottets utlåtande är daterat, i Borås sade att namnet på den nya skolan skall bli gymnasieskolan. I statsutskottets utlåtande i år åberopas det tidigare utlåtandet, d.v.s. ”gymnasium” är den bästa beteckningen, och man önskar ett beslut i namnfrågan snarast. Det visar inte särskilt gott handlag att föregripa riksdagsöverläggningen — och jag förmodar även andra kommande riksdagsbeslut — genom att på detta sätt dekretera att ”gymnasiskola” skall det bli. I det utlåtande vi behandlar står det att det är önskvärt att namnproblemet snarast bringas till en lösning. Eftersom utbildningsministern nu är här vill jag ställa den direkta frågan: När kan vi i riksdagen räkna med att få hjälpa till med att få denna i och för sig inte särskilt betydelsefulla diskussion ur världen? Det är angeläget att påminna om att riksdagen en gång har tagit ställning och nu gör det igen.